Herr talman! Elisebeht Markström har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att den enda befintliga brottsofferjouren med uttalad HBT-kompetens ska tilldelas långsiktig finansiering för fortsatt verksamhet med innehåll där de tre områdena våld i samkönade relationer, hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck ryms. RFSL:s brottsofferjour bedriver en unik och värdefull verksamhet. Jag håller med om att det är viktigt att möta behoven av skydd och stöd för HBT-personer som utsätts för våld, oavsett våldets karaktär. Därför beslutade regeringen den 28 maj i år om att öppna upp villkoren för det statsbidrag som RFSL:s brottsofferjour får del av. Det innebär i praktiken att brottsofferjouren kommer att kunna använda statsbidraget även för annan brottsofferverksamhet än den som berör personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Det finns ett stort behov av kunskaps och verksamhetsutveckling för att bättre möta behovet av skydd och stöd för personer som utsätts för våld i samkönade relationer. Vi vet visserligen att våld i samkönade relationer och mäns våld mot kvinnor i nära relationer har många likheter. Men det finns också olikheter, vilket gör att särskild kunskap om våld i samkönade relationer behövs. Detta är något som regeringen har uppmärksammat i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Genom åtgärderna i handlingsplanen vill regeringen skapa förutsättningar för en långsiktig ambitionshöjning inom området. En av åtgärderna är att Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK, har fått i uppdrag av regeringen att utöka sitt arbete med informations och kunskapsspridning till att omfatta även våld i samkönade relationer. Bland åtgärderna ingår också att bidragen till såväl brottsofferverksamhet för HBT-personer som andra kvinno och brottsofferjourer har stärkts. Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att följa upp och utvärdera åtgärderna i handlingsplanen. En delredovisning ska lämnas den 31 januari nästa år och uppdraget ska slutredovisas den 31 december 2010.

Herr talman! Det som regeringsbeslutet som vi tog den 28 maj 2009 innebär är att vi öppnar upp villkoren för det statsbidrag som RFSL:s brottsofferjour tar del av. Den ändring som vi har skrivit in i Socialstyrelsens regleringsbrev är att "satsningen på brottsofferverksamhet för homo-, bi och transpersoner som utsatts för våld i nära relationer fortsätter. Under 2009 ska Socialstyrelsen fördela 2 500 000 kronor till organisationer som främjar brottsofferverksamhet för homo-, bi och transpersoner" särskilt med avseende på individer "som utsatts för våld i nära relationer". Nu kan alltså bidraget omfatta även verksamhet för hatbrottsoffer eller offer för hedersrelaterat våld. Ändringen i villkoren innebär helt enkelt att RFSL:s brottsofferjour inte kommer att drabbas av återbetalningskrav om de använder statsbidraget till verksamhet för hatbrottsoffer eller offer för hedersrelaterat våld. Vi såg att det inte alltid går att separera. Man får verksamheter av olika slag. Det blev en ohållbar situation, som vi bedömde det. Därför öppnar vi för att bidraget ska kunna användas också för den typen av verksamhet riktad till individer som har utsatts för den typen av brott. När det handlar om den långsiktiga finansieringen måste jag säga att liksom alla andra bidrag till ideell verksamhet är regeringens beslut om stöd till brottsofferverksamhet för HBT-personer tidsmässigt avgränsat till det statliga budgetåret. Så är det för alla ideella organisationer. Regeringen har dock, bland annat i Socialstyrelsens regleringsbrev, aviserat att de här 2,5 miljoner kronorna ska avsättas under 2010 för brottsofferverksamhet - under förutsättning att riksdagen också anvisar medel för ändamålet. Det är inte så många saker som vi redan säger att vi för 2010 avsätter de här pengarna till. Allting är ju en öppen fråga tills budgeten är beslutad, men avsikten är att också under 2010 kunna göra det här. Det är alltså lika mycket pengar som under 2008 och 2009. Samma sak gäller kvinnojoursverksamheten. Det handlar egentligen om att kommunerna via socialtjänstlagen har ett ansvar för att ge stöd, skydd och hjälp åt sina kommunmedborgare. Det är samma typ av verksamhet som de här frågorna handlar om. De ryms också i det som är kommunens ansvarsområde. Därför måste kommunen fortsatt vara huvudman. Det vi har gjort är ju att uppmana kommunerna att samarbeta med frivilligorganisationer, kvinnojourer och brottsofferjourer, och att de får del av de bidragsmedel som vi särskilt har avsatt för den här verksamheten, vilket som säkert Elisebeht Markström känner till är ganska stora pengar.

Herr talman! Det är sällan man kan ge så konkreta och jag hoppas glädjande besked i en interpellationsdebatt så det gläder också mig. Sedan kan vi säga att det finns några ställen till, även om RFSL:s brottsofferjour i Stockholm tror jag var först med att ha en unik verksamhet. Vi har HBT-jouren för lesbiska och bisexuella kvinnor i Norrköping och kvinnojouren i Norrköping i samarbete med RFSL, en verksamhet som startade 2007 för homo-, bisexuella och transkvinnor som också har telefonjour. Jag kan bara nämna att inom ramen för regeringens satsning på att stimulera kvinnofridsarbete har verksamheten för våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer också beviljats bidrag via den kommunala potten. Jodå, jag befinner mig i verkligheten, och jag får lite olika signaler. Låt mig säga att den utvärdering som vi ska göra när det gäller kvinnojoursarbetet och hur det ser ut i de olika kommunerna naturligtvis blir viktigt, intressant och vägledande för fortsättningen. Även om man från kommunernas sida samarbetar med ideella organisationer och i vilken form man än gör det är det viktigt att säga att kommunen fortsatt är den som har ansvaret för att se till att stöd och hjälp erbjuds på ett bra sätt och naturligtvis för att kunna följa upp verksamheten och se till att den håller en fullgod kvalitet. Utvärdering är viktigt i alla sammanhang, både när det gäller staten gentemot kommunerna och kommunerna gentemot olika verksamhetsutövare. Med det ber jag att få tacka för debatten.